Herr talman! Veronica Palm har frågat statsministern om statsministern har förtroende för min förmåga att som bostadsminister att axla det politiska ansvar som krävs för att bostadsbyggandet i Sverige åter ska ta fart. Interpellationen har överlämnats till mig. Den problembild av Sveriges bostadsmarknad som Veronica Palm målar upp överensstämmer i mycket med vad jag själv sagt många gånger, vilket är skälet till att jag ägnar frågan så stor uppmärksamhet. Veronica Palm oroar sig för att jag har en "säreget låg nivå på att leverera resultat och en stor förkärlek till 'titta på frågor'". Det finns dock inga enkla eller snabba lösningar som bara kan trollas fram ur hatten. Förkärleken till att "titta på frågor" handlar om att få fram genomtänkta och genomförbara förslag. Att tid är pengar ger en träffande bild av byggbranschen, där den som vill bygga måste ligga ute med stora belopp innan investeringen börjar generera intäkter. Ju längre tid från idé till färdigställande, desto dyrare blir det. Detta drabbar inte bara de som kommer att bo i bostäderna utan också alla andra som skulle vilja ha en bostad, eftersom mindre byggherrar inte har möjlighet att medverka under sådana villkor. Därför är i stort sett alla åtgärder som förenklar och snabbar upp planprocessen av godo. Riksdagen har nyligen antagit propositionen En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar , som bland syftar till att öka kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen i ett regionalt perspektiv. I syfte att tillgodose bostadsförsörjningsbehov och långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet ska Bostadsplaneringskommittén utreda och vid behov föreslå förändringar i de regler som styr regional fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag. I december kommer regeringens proposition Fler bostäder åt unga och studenter med förslag som till exempel innebär att det under vissa förutsättningar kan göras avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet. Boverket arbetar också med att se över sina egna bestämmelser om hur byggandet av student och ungdomsbostäder kan ökas och förenklas. Detta är ett axplock av vad som hänt och händer inom mitt ansvarsområde. Regeringens åtgärder för att förbättra bostadssituationen inskränker sig dock långtifrån till enbart sådana frågor som formellt är mitt ansvarsområde i egenskap av bostadsminister. Många politikområden har bäring på bostadspolitiken, och regeringen ser över i stort sett alla de problemområden som har lyfts fram av bransch och kommuner - skatter, buller, riksintressen och instansordning. Lagstiftningen kring allmännyttan och hyressättningen har reformerats, och fastighetsbeskattningen har lagts om och därefter sänkts för hyresbostäder och nybyggda bostäder. För att förbättra utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet har privatpersoner som vill hyra ut sin bostad eller en del av den fått möjlighet att ta ut en hyra som ger kostnadstäckning. Lite ironiskt är det att Veronica Palms interpellation kommer bara några dagar efter att en överenskommelse om bland annat infrastruktursatsningar presenterats som möjliggör närmare 80 000 nya bostäder i Stockholmsregionen. Det visar tydligt att bostadsförsörjningen är en angelägenhet för hela regeringen. De stora problem som beskrivs i interpellationen är konsekvensen av en lång tids försummelser och felsteg som det tar lång tid att reparera. Det är då viktigare med förändringar som sammantaget leder till att den i dag "dysfunktionella bostadsmarknaden" varaktigt och hållbart blir väl fungerande än att med förenklade lösningar kortsiktigt öka utbudet och återigen göra marknaden bidragsberoende. Avslutningsvis är det så att varje statsråd bara kan sitta kvar så länge han eller hon har statsministerns förtroende.

Herr talman! Jag är orolig för utvecklingen i Sverige. Det var därför jag valde att skriva den här interpellationen och få till stånd den här debatten. Jag är orolig när jag möter företagare som inte kan rekrytera rätt arbetskraft. Det är företagare som säger: Vi skulle kunna expandera stort i den här regionen, men vi får inte tag i bostäder till våra potentiella anställda. Jag blir orolig när jag möter studenter och unga ambitiösa människor som vill ta sig till de större lärosätena men som tvingas tacka nej till utbildningsplatser för att de helt enkelt inte får någonstans att bo. Bostadspolitiken är en viktig politik. Den är viktig för den enskilde. Bostaden är en social rättighet. Bostaden är viktig i livets olika skeden. Den är viktig när man flyttar hemifrån, när man får barn, när man flyttar ihop, när barnen flyttar hemifrån eller när man separerar. Vid alla de livsavgörande val som vi gör i livet är bostaden viktig. Men bostaden är också viktig utifrån ett samhällsperspektiv, utifrån att vi i Sverige förlorar jobb och tillväxt som en direkt effekt av bostadsbristen. Det sker inte bara i Stockholm - det blir lätt så att diskussionen bara handlar om Stockholms innerstad - utan i stora delar av landet. I Storstockholm, i Malmö, i Göteborg, i Örebro, i Västerås, i Linköping och i stora delar av landet lider företag och näringsliv av att det är brist på bostäder, som gör att vi tappar jobb och tillväxt. Det är synd. Sverige skulle behöva bygga betydligt mycket mer, och vi i Sverige behöver alla jobb vi kan få för att Sverige ska bli en stark och konkurrenskraftig nation. Där delar jag ambitionen som regeringen har. Jag tycker att regeringen har bra ambitioner. Vi behöver öka byggandet. Vi behöver få fler hyresrätter. Vi behöver få fler människor som kan cirkulera. Det handlar om en ökad rörlighet på bostadsmarknaden och om att fler unga kan flytta hemifrån. Hela det ambitionspaketet delar jag med regeringen. Problemet är att regeringen inte levererar. Problemet är att det ser likadant ut. Det är en otrolig frustration att efter sju år av borgerligt regeringsinnehav stå här och ställa samma frågor. Det blir inte bättre; det händer ingenting. Det är snarare det motsatta: Det blir sämre. Det är fler företag som har svårt att rekrytera arbetskraft. Det är fler löntagare som tvingas tacka nej till jobb. Det är fler unga människor som tvingas tacka nej till utbildningar. Och det är fler vuxna som gärna hade sett att barnen flyttade hemifrån som tvingas ha kvar sina 25-, 27-, 30 eller 32-åringar hemma. Vi behöver göra någonting. Jag har visat tydligt på att vi behöver en samling. Vi behöver samlas. Vi behöver ta ett samlat grepp om de politiska förslag som finns, men vi behöver också samlas i branschen. Jag vill ställa den konkreta frågan till bostadsministern: Vad avser bostadsministern att göra? Då vill jag ha ett svar på just den frågan. Jag vill inte ha svaret att "kommunerna borde", "finanskrisen betydde" eller "den socialdemokratiska tidigare regeringen, för mer än sju år sedan, gjorde inte". Jag vill ha svar på frågan: Vad avser statsrådet att göra för att öka produktionen av bostäder?

Herr talman! En interpellation är faktiskt inte vilken frågeställning som helst. Det handlar i grund och botten om att det är en del av riksdagens kontrollmakt. Det är alltså en möjlighet för folkets valda företrädare att granska hur regeringen agerar och hur enskilda statsråd sköter sin tjänsteutövning. Det finns säkert de som just i dag kanske hade kunnat använda Veronica Palms interpellation som ett exempel på att den här kontrollmakten inte alltid behandlas helt seriöst. Men det är faktiskt, herr talman, inte därför jag har begärt ordet. Jag tänker ta Veronica Palms interpellation på allra största allvar. Det här är en debatt som i grund och botten handlar om förtroende. I dag gäller det regeringschefens förtroende för ett av statsråden, men i bredare mening handlar det om väljarnas förtroende för den politik som förs och om förtroendet för enskilda företrädare i politiken. Vi har det upplägget i Alliansen, oavsett om det är för att skapa förtroende för politiken eller för varandra och oavsett om det är här i riksdagen, i regeringen eller runt om i landet, att vi pratar med varandra. Vi kommer fram till gemensamma förslag om vad vi vill göra. Vi levererar valmanifest som vi söker väljarnas förtroende för och som vi sedan på punkt efter punkt genomför i praktisk politik, i reformer och i beslut i den här kammaren. Statsrådet redogjorde för flera av de förslagen. Jag är medveten om att det är ett upplägg som man inte ger så mycket för på den andra sidan i politiken. Att oppositionens partier sinsemellan har olika uppfattningar är en sak. Det har vi vant oss vid. Men de senaste dagarna har vi också kunnat läsa i tidningarna om de stora bråken internt i det stora oppositionspartiet. I ett stort reportage i Expressen i veckan kunde man läsa om hur ungdomsförbundet, SSU, och LO fullständigt underkände den socialdemokratiska bostadspolitiken i riksdagen. Herr talman! Det var ord och inga visor i den här artikeln. Det Veronica Palm föreslagit här i riksdagen och försvarat i sin skuggbudget var långt ifrån tillräckligt. Den miljard i bostadssubventioner som man pratar om här måste minst tredubblas, kanske femdubblas. Även SSU framstod som ganska tafatt jämfört med LO, som menade att vi måste prata om subventioner bortåt 15 miljarder för att den socialdemokratiska bostadspolitiken ska bli trovärdig. Intressant nog var det Magdalena Andersson och inte Veronica Palm som fick gå ut och försvara sig och argumentera mot sina egna partivänner. Men även här i riksdagen pekar det åt olika håll. Senast i förra veckan stod vi i den här kammaren i en interpellationsdebatt där en socialdemokrat ansåg att vi, om vi skulle klara det här, måste lägga ned Bromma flygplats och bygga i naturreservatsområden. Det var inte vilken socialdemokrat som helst. Det var det förra bostadsborgarrådet i den kommun där Veronica Palm är ordförande för Socialdemokraterna. Sammantaget träder bilden fram av ett socialdemokratiskt parti som är djupt splittrat internt när det gäller hur bostadspolitiken ska föras. Jag skulle som alliansföreträdare kunna tycka att det mest är deras problem, om det inte vore för den handlingsförlamning som det skapar. Det påverkar möjligheten att fatta kloka och breda beslut som vore bra för hela landet. Låt mig lyfta fram ett konkret exempel. Ta alla de regelförenklingar som har utretts av den här regeringen, under ledning av Stefan Attefall, som handlar om hur vi kan få saker och ting att gå snabbare och bli enklare. Jag har aldrig förstått Socialdemokraternas vilja. Varför inte hjälpa till och få detta på plats? Varför vill man begrava det i en ny utredning? Kanske förstår jag det nu. Det kanske handlar om något så enkelt som att man internt är så splittrad att man helst vill begrava frågan. Det finns fler exempel. Jag hoppas få återkomma till dem. Men, herr talman, den här debatten handlar om förtroende. Förtroende är politikens bränsle. Det är förtroende som skapar beslutsförmåga. Med tanke på den splittring som finns internt hos Socialdemokraterna, som vi läser om, tycker jag att interpellanten ska ta tillfället i akt att under den här interpellationsdebatten själv svara på en fråga: Upplever Veronica Palm, med tanke på den stora splittringen, att hon har Stefan Löfvens förtroende att fortsätta hantera den socialdemokratiska bostadspolitiken? Har hon LO:s förtroende? Har hon SSU:s? Har hon Stockholms arbetarekommuns? Jag tänker på alla de olika uppfattningarna. Det vore intressant att veta det. Jag tycker att detta är ett utmärkt tillfälle att få svar på frågorna.
Herr talman! Jag lyssnade på Veronica Palm. Jag brukar lyssna på henne. Många gånger har hon en ganska bra beskrivning av problemet, som vi är överens om. Både för arbetsmarknaden och för enskilda människor är bostadsbristen ett stort problem. Över två minuter av hennes inlägg på fyra minuter handlade just om att beskriva problemen - som vi är överens om. Sedan kom slutsatsen: Vi måste göra något, säger Veronica Palm. Vi måste samlas, och vi måste ha ett samlat grepp. Ja, politik handlar ju faktiskt om att identifiera ett problem, och där har vi gjort en gemensam resa: Vi har identifierat bostadsbristen som ett jättestort problem, både för människor och för ekonomin. Sedan kommer dock frågan: Vilket håll vill man åt? Vilken färdriktning ska man ha när man tacklar problemen? Där kan man ana att det är olika färdriktningar mellan socialdemokratins och Alliansens linjer, och det är det politik ska handla om. Men sedan handlar politiken också om hur , alltså hantverket. Där vill jag påstå att det finns mycket att önska i socialdemokratins mycket vaga motioner. Vad gör vi då? Jo, vi kommer som sagt snart med förslag om förändrade regelverk för att underlätta byggandet av smålägenheter för inte minst ungdomar och studenter. Veronica Palm kommer att få både behandla en proposition som innebär lagändringar i PBL och se hur Boverket gör sin läxa utifrån riktlinjerna för att förändra sina förordningar. Vi kommer alltså att skapa bättre möjligheter att bygga billigare studentbostäder och ungdomsbostäder på fler platser än vad som var möjligt tidigare och under mer flexibla former. Vi kommer också att skapa bättre förutsättningar för modulbostäder, för att lösa akuta problem när det gäller exempelvis studentbostäder. Vi kommer att lägga fram förslag om förändrade regelverk kring buller för att möjliggöra mer byggande i kollektivtrafiknära områden och mer centrala lägen. Vi kommer att vidta planförenklande åtgärder för att underlätta planprocessen. Vi kommer att lägga fram förslag om gemensamma byggregler i landet. Stöder Socialdemokraterna de förslagen? Vi kommer också att lägga fram förslag som ytterligare underlättar andrahandsuthyrning, och vi kommer att lägga fram fler förslag. Vi kommer även självklart att jobba vidare med de olika utredningsarbeten som pågår för att presentera ytterligare förslag. Det här är dock några axplock ur vad vi kommer att göra, förutom det vi redan har gjort: sänkt ett antal avgifter och skatter, underlättat ärendehanteringen på länsstyrelserna för att förkorta planprocesserna och, som sagt, tagit bort fastighetsavgifterna de första 15 åren. Det finns även fler åtgärder som har vidtagits. Vi vet också att mycket av jobbet måste ske ute i landet och självklart även bland branschens aktörer. Jag vill påstå att man om man tittar sammantaget på allt det arbete som pågår ser att det är den största reformagendan på bostadspolitikområdet på årtionden. Kontrasterar man det mot vad som hände mellan 2002 och 2006 blir det slående hur passivt Socialdemokraterna agerade på bostadspolitikens område. Hade Socialdemokraterna redan 2002 vidtagit många av de åtgärder vi nu jobbar med hade vi kunnat se mer effekt av förslagen i dag. Det tar nämligen lång tid innan de får praktiskt genomförande. Vi ser ändå hur det vänder uppåt. Vi ser hur siffrorna över påbörjade lägenheter stiger - det är 80 procent fler i augusti än vid motsvarande tid förra året och 55 procent mer i juli jämfört med förra året. Det går åt rätt håll, men vi måste upp på en trendmässigt hög nivå under en lång följd av år. Då krävs det långsiktigt goda förutsättningar, och de förutsättningarna skapar man genom att ändra regelverk, genom att se till att spelreglerna blir tydliga och genom att göra det lättare för fler aktörer att vara med och delta och bygga bostäder - inte genom kortsiktighet och subventioner, som är den enda lilla konkretion socialdemokratin har. Inte ens den verkar de dock vilja lyfta fram och stå för utan mest gömma undan i en byrålåda. Det är väl efter order från Magdalena Andersson, som jag misstänker inte vill att Socialdemokraterna ska framstå som ett bidragsparti.

Herr talman! Vi har en bostadsminister som står här och slår sig för bröstet och säger att man har gjort väldigt många saker. Han räknar upp en lista på förändringar. Det är små regelförändringar, lite nya utredningar, någon utredning till - och lite till att titta på. Det enda man faktiskt har lyckats göra i regelverket under de här sju åren är att förändra planprocessen så att den är ännu krångligare. Såväl Stefan Attefall och jag som, framför allt, det samlade Kommunsverige vet att det gör det svårare att bygga eftersom det är en betydligt krångligare process från idé till spade i jorden. Jag tycker inte att det duger. Jag är ganska övertygad om att väldigt få människor i det här landet tycker att den bostadspolitik som har förts under de senaste åren duger. Då säger bostadsministern att man måste klara av hantverket, men det är väl precis där det brister. Jag sade i mitt inledande inlägg att det inte är något fel på ambitionerna - det är bra ambitioner - men politik är inte ett pr-maskineri. Politik är att klara av hantverket, och en politik mäts mot de resultat man uppnår. Statsministern var i början av den förra mandatperioden väldigt tydlig med det. Han sade: Vi ska mätas på hur vi klarar jobben. Nu är ju arbetslösheten i dag högre än den var 2007, så han pratar inte lika mycket om det. Politik handlar dock om hantverk, och man mäts mot resultaten. Då säger statsrådet: Vi vill göra mer. Sedan ägnar han en stor del av sitt inlägg åt det statsrådet kallar en bättre politik för fler lägenheter för unga och studenter. Men det är ju en proposition som enkom handlar om att kunna göra undantag från hisskraven - vilket redan i dag är möjligt att göra. Det gör till exempel den socialdemokratiskt styrda kommunen Malmö, vilket gör att man kan producera fler små lägenheter. Det är inte ett pr-maskineri. Politik handlar om hantverket. Att förändra hisskravsreglerna och ha permanenta dispenser där gör inte att landets samlade unga och studenter får möjlighet att flytta hemifrån efter en sådan underlåten politik när det gäller nyproduktion av små hyresrätter. Efter att ha frågat vad statsrådet avser att göra och fått svaret permanenta dispenser från hisskrav som enda konkreta framtidslöfte blir min nästa fråga: Varför vill inte statsrådet ta ett samlat grepp om politiken? Jag är ute och möter såväl kommunpolitiker som branschen och företagare, och jag möter naturligtvis unga och bostadslösa också. Alla är överens om att det här är ett för stort område för att man ska ha politisk pajkastning om det. Vi behöver ta ett samlat grepp, inte bara tillsammans med branschen utan också politiskt. Nu har vi dessutom en minoritetsregering, och då är det väl än viktigare att söka brett stöd i riksdagens kammare. Det förmår inte den här regeringen göra. Nu är det ett "dutteliduttande" av småförslag som kommer inkastade från sidan lite till och från. Det är någon utredning som råkar bli kvar, någon man ger förlängning och någon man ger strängare direktiv. Bostadspolitik är inte och kan inte vara en "duttelidutt"-politik. Vi måste ta ett samlat grepp och ett gemensamt ansvar för att öka produktionen. Min fråga till statsrådet är: Varför vill inte statsrådet ta ett samlat grepp över bostadspolitiken, och varför är det bättre att "duttelidutta" själv?

Herr talman! Det är onekligen intressant att lyssna på Veronica Palm, som kräver konkreta besked och när de ett efter ett levereras helt plötsligt menar att de inte är konkreta besked. Då är i stället varje del bara någonting som kallas duttelidutt. Egentligen är det så här: Mitt intresse för socialdemokratins inre liv är, om jag ska vara ärlig, tämligen begränsat. Att man inte kommer överens internt eller att man har bristande förtroende för varandra är någonting man i grund och botten måste reda ut internt i partiet. Jag lyfte upp frågan därför att jag tycker att de interna oenigheter vi har läst om skapar just handlingsförlamning, och de gör det i ett läge där såväl väljare, hyresgäster och de som står i bostadskön som byggherrar och byggbransch - ja, alla - säger: Kan ni inte försöka hitta de breda lösningarna? Senast i förrgår stod Veronica Palm och jag i en paneldebatt där de sade precis det: Försök hitta breda lösningar! Ändå blir det i de konkreta delarna hela tiden samma sak. Det är någonting som blir fel och som man försöker motarbeta i stället, eller man lämnar inte besked. Jag nämnde alla de utredningsförslag man inte vill göra verklighet av utan i stället begrava i en ny utredning. Man kan ta den andra delen, som även Stefan Attefall var inne på, alltså ett kommande förslag om att begränsa kommunala särkrav på byggande runt om i landet. Där brukar Socialdemokraterna ofta hålla med i debatterna, men ändå har de konsekvent duckat i frågan: Ska vi hjälpas åt att göra allvar av detta nu då? Det kanske också är en fråga där man är så internt splittrad mellan socialdemokrater i riksdagen och kommuner att man inte kan lämna besked. Det kanske är ytterligare ett sådant exempel. Jag fick inget svar på mina frågor. Jag tror att det är så att Veronica Palm faktiskt måste bestämma sig. Man kan se detta som en seriös debatt som handlar om förtroende för politiska företrädare och politisk förändring. Då tycker jag att man får svara på mina frågor också, eller också vägrar man att göra det därför att man tycker att det inte är tillräckligt seriöst. Men då tror jag att man avslöjar att den här interpellationen faktiskt bara var ytterligare ett exempel på meningslös plakatpolitik.

Herr talman! Det är ingen tvekan om att bostadsfrågan engagerar, med tanke på hur många vi är som har tillkommit i debatten. Det jag vill ta upp i frågan rör Stockholm. Det kan tyckas vara en perifer fråga, men Stockholm är viktig och Stockholm växer. Det är ofta när det gäller Stockholm som vi får höra att det råder trängsel. Veronica Palm säger: Kom inte dragande med att det har gått sju år sedan vi socialdemokrater satt vid makten! Jo, jag tänker nämna detta. Jag nämner att det är sju år sedan, för vad har hänt sedan dess? Mycket. I Stockholmsregionen har förutsättningarna att bygga ökat väsentligt. Det har blivit en överenskommelse om att bygga Förbifart Stockholm. Det har kommit en överenskommelse om att bygga ut kollektivtrafiken. Det är detta som behövs för att vi ska kunna bygga bostäderna. Vad jag också vill lyfta fram är att redan i dag byggs det mer än 30 000 bostäder i sydvästra Stockholm. För att Stockholm ska kunna bli en fungerande huvudstad också när människor har flyttat in i sina nya bostäder behövs ju kollektivtrafiken och förbifarten. Veronica Palm är välkommen ut till sydvästra Stockholm, där jag bor. Där är det byggsamråd var och varannan vecka, just för att det handlar om att bygga nya bostäder. Så att säga att det inte händer någonting är helt fel. Att vi kan bygga så här pass mycket beror inte bara på att Stockholm växer utan också på att det finns framtidstro, att det gjorts regeländringar och att det finns möjligheter för företag att bygga. Jag vill också lyfta fram att rörligheten är viktig, men för att det ska finnas en rörlighet måste det också finnas förutsättningar för människor att byta bostäder, att våga teckna lån, att våga byta arbete och att våga byta plats att bo på. Med ett ökat byggande, inte bara i Storstockholm utan runt om i landet, ökar alla dessa möjligheter. Veronica säger att det är viktigt att se över de förändringar som görs. Ja, det är viktigt att de förändringar som görs är grundande i en ordentlig utredning, att parterna har fått möjlighet att ge uttryck för sina uppfattningar, att Lagrådet har tittat på de förslag som läggs fram och att det kan bli en ordentlig beredning här i riksdagen. Att bara knäppa med fingrarna och ta fram oöverlagda förslag, som faktiskt påverkar människors möjligheter i framtiden, skulle inte vara seriöst. Den politiken skulle jag inte vilja vara med och driva här i Sveriges riksdag. Det skulle vara intressant att få en kommentar också till detta.

Herr talman! Jag väljer att använda delar av Veronica Palms inledning, för jag tycker att den är bra: Bristen på bostäder och en dysfunktionell bostadsmarknad ger negativa konsekvenser för Sveriges möjligheter till jobb och tillväxt. Företag kan inte rekrytera rätt kompetens, och människor kan inte kan flytta dit där jobben eller utbildningen finns. Jag delar din oro, framför allt över dem som drabbas av att trösklarna på bostadsmarknaden är så höga att det inte går att ta sig in. En dysfunktionell bostadsmarknad - jag väljer att använda det begreppet - är också det som Stockholms handelskammare skrev om i en artikel där rubriken handlade om elefanten i rummet. Bland annat föreslår Stockholms handelskammare att det ska bli enklare att hyra bostadsrätter i andra hand - ett förslag som Socialdemokraterna här i riksdagen aktivt har motverkat. Bostadsministern framförde att byggandet inte är någon quick fix. Det är som cement; det måste torka långsamt. Men det är formen och hur den är konstruerad som är avgörande för om det ska bli någon kvalitet eller inte. Det kanske är lite tidigt att slå sig för bröstet, men håll med om att signalerna är positiva. 28 000 bostäder beräknas komma att påbörjas under 2013, och man bedömer från branschens sida att det nästa år, 2014, blir 31 000 bostäder som kommer att påbörjas. Man kan fråga sig: Vad är det då som skapar förtroende för Veronica Palms bostadspolitik? Ja, en miljard till byggföretagen i subventioner är det kanske några som kommer att uppskatta. Men Ingvar Carlsson och SSU, som talar om ett nytt miljonprogram, skakar nog på huvudet över de här löjligt små summorna, för ska det subventioneras är det ju bättre att göra det ordentligt. Vi ska också veta att det är något som värmer för stunden. Det är ingen varaktig lösning, eftersom erfarenheten lärt oss att subventioner, i vilken form de än uppträder, kan upphöra mycket plötsligt. De skapar ingen långsiktighet. Vi ser också förslag om en så kallad byggpakt, som ska kosta 45 miljoner, för att bekosta ett kansli. Fler utredningar ska utreda det som redan utretts och redan föreslagits, och det ska göras av ett kontor, som ska kosta 45 miljoner, med byråkrater - som om vi inte hade nog av dem för den delen - som ska ha synpunkter på regler som redan har förenklats. Vi har en plan och bygglag som alldeles nyligen har trätt i kraft och som nu börjar visa resultat. Statistiken talar ju sitt tydliga språk där. Centerpartiet vill stärka drivkrafterna att investera i bostäder, de nya som inte har producerats och de redan befintliga. Vi välkomnar att vi får Boverkets nya byggregler som både förenklar byggandet av små bostäder och klarar ut motstridiga bullerregler mellan miljöbalken och Boverkets byggregler och som samtidigt skärper energikraven till en nivå som vi vet att byggbranschen klarar av. Det undanröjer behovet för kommuner att verka progressivt för ett bättre klimat, så att de kan ägna sig åt andra miljöåtgärder när staten nu tar sitt ansvar för att vi börjar bygga energieffektivt. Vi vill se ett hållbart bostadsbyggande i hela landet. Jag håller med om att frågan om förtroendet för den förda politiken är angelägen. Det är bra att den väcks. Det är långsiktig hållbarhet och förtroende som får byggkranarna att resa sig och som släpper in hantverkarna i de lägenheter som är i ett akut behov av upprustning. Dagens debatt säger väldigt mycket om just detta: Vi har en regering som levererar och en opposition som saknar konkreta förslag.

Herr talman! Det spelar roll hur tidsperspektivet ser ut. Bostadsministern brukar framhålla att det kan ta upp till nio tio år från en idé till ett färdigt hus, och regeringen har suttit i sju år. Jag tycker att det vore klädsamt i den här debatten om Socialdemokraterna ändå kunde visa lite grann ansvar för att det inte har gjorts så mycket tidigare som det borde ha gjorts. Jag väckte själv motionen om att bygga stadsdelen Stora Ursvik i Sundsbyberg 1996 och har kunnat följa resan med de utmaningar och möjligheter som har funnits. Stadsdelen är inte ännu färdigbyggd, men det börjar närma sig. Många av de frågor som bostadsministern brukar ta upp om hinder och krångel brukar inte minst upptäckas på den kommunala nivån när man försöker få fram de spännande projekten. Tidigare talare har varit inne på situationen i Stockholm. Det är fantastiskt med satsningarna på infrastruktur som regeringen har aviserat, eftersom samplaneringen mellan infrastruktur och bostäder är så avgörande. Det är utomordentligt. Med det här växer bilden fram av att det är ett pussel som ska läggas med mängder av olika förslag för att vi ska få fram de färdiga husen. Det som jag tycker är bekymmersamt är det stand by-läge som kan uppstå på grund av att Socialdemokraterna vaskar fram gamla förslag som inte har fungerat. Investeringsstöden är prövade. De fick göras om och revideras därför att de inte fungerade. Det är en återställarpolitik som naturligtvis riskerar att sätta bostadsbyggandet i ett stand by-läge. Det vore viktigt att få höra från Socialdemokraterna vilka visioner ni har förutom detta, för det är ju det enda konkreta förslaget. Dessutom är endast 1 miljard lagd för 2015. Det innebär att frågan väcks överallt: Vilken är den socialdemokratiska politiken för de långsiktiga spelreglerna? Jag har nämligen inte uppfattat att Socialdemokraterna inte tycker att långsiktiga spelregler är viktiga. Finns det behov av fler reformer? Ja, men de ska göras utifrån långsiktighet. Bostadsministern har också påpekat vilka områden reformerna behövs inom, vilket är viktigt. Det behöver göras mer, och alla måste bidra. Riksdagen och regeringen jobbar för fullt med frågorna. Kommunerna har också ett stort ansvar med sin markpolitik, och jag vill göra ett medskick. Det vore utomordentligt bra om kommunerna lade ut sina markanvisningar på sina hemsidor, gärna på engelska, så att fler byggare fick tillgång till informationen. Branschen måste ta sitt ansvar för hur man får fram det smarta och energieffektiva byggande som Ola Johansson var inne på som gör att man bygger effektivare, billigare och bättre. Det är en viktig fråga, och här har branschen ett stort ansvar. Bostadsförvaltarna har ett stort ansvar att vara kravställare på att det är långsiktigt hållbart att förvalta bostäder och att man får ett livscykelperspektiv på förvaltandet. Om alla bidrar kommer det att bli stor skillnad. Här menar jag att bostadsministerns och regeringens förslag har lagt en grund för allt det goda som kan komma. Alla har dock ett ansvar. Jag väntar med spänning på svar från Socialdemokraterna om vad ni mer tänker föreslå, för det finns bara ett kortsiktigt förslag som är prövat och inte fungerar: ett investeringsstöd på 1 miljard för 2015. Det kommer inte att lösa utmaningarna inom bostadssektorn. I detta anförande instämde Ola Johansson .
Herr talman! Jag tackar för interpellationen. Någon uttryckte tidigare att detta är en intressant diskussion. Jag tycker att de gånger vi har bostadspolitiska debatter i kammaren har de en bra spänst och är intressanta. Låt mig kommentera något av det som har sagts här tidigare. Jag börjar med Oskar Öholm. När du säger att du egentligen inte är intresserad av Socialdemokraternas inre liv tror jag inte att du talar sanning. Jag tror att du är otroligt intresserad av det, för annars hade du nog inte uttryckt dig som du gjorde. Jag vill att den socialdemokratiska rörelsen ska vara en vital rörelse som för en spänstig debatt om politiken. Jag vet inte hur du ser på det moderata ungdomsförbundet, Oskar Öholm, men du tycker väl knappast att det ska tycka att allt som du säger i kammaren är bra. Du vill väl att det ska kritisera, vara på och vilja mer. Det vitaliserar politiken, kammaren och partierna. Därför är det otroligt överdrivet att måla upp en konflikt inom socialdemokratin bara för att SSU och LO driver på i den politiska bostadsdebatten. Det här kan jag och Veronica bättre än du, Oskar Öholm, och den där konflikten har du överdrivit betydligt. Vi tycker att det är positivt, och vi tycker om när det förs en spänstig debatt om politiska utmaningar som denna. Jag hoppas att du också vill att så sker inom det moderata partiet, Oskar Öholm. Det kan du kanske återkomma till. Anders Knape på SKL är ledande moderat, och han kan knappast anklagas för att vara tyst med sina synpunkter på hur regeringen för sin bostadspolitik. Han har såklart många synpunkter på det, men det skulle inte få oss att säga att det är en stor splittring inom borgerligheten. Det är en del av det politiska arbetet att ge och ta i en politisk debatt, och så måste det få vara. Vi är väl politiskt engagerade för att vi vill olika och vill driva på olika. Margareta Cederfelt och Nina Lundström tog upp kollektivtrafikfrågornas roll i bostadsbyggandet. Statsministern stod i kammaren för något år sedan och i princip hånade socialdemokratin för de satsningar vi pläderade för när det gäller tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm. Då tyckte Margareta Cederfelt och Nina Lundström förmodligen att det var jätteroligt, men någonstans har det ju skett något i era partier. Skrattet har fastnat, och ni har känt att det låg något i det som Socialdemokraterna anförde här i kammaren. Ingen är gladare än vi för att ni faktiskt tycker att det är en bra politik och lägger fram dessa förslag. Det är helt riktigt att detta måste göras. Det måste dock ha skett något. Det gäller även statsrådet. Ni måste ha känt att det låg något i de förslag som kom från socialdemokratin trots att ni tidigare tyckte att det var fantastiskt roligt. Vilken rolig statsminister vi har som står och hånar socialdemokratin i kammaren, tänkte ni. Då var det jättekul, men sedan fastnade skrattet. Nu är det er egen politik. När skedde omsvängningen i era partier och hos er själva? Något har uppenbarligen hänt eftersom ni nu gått med på att Socialdemokraterna lade fram bra förslag i kammaren i denna fråga.
Herr talman! Låt mig ta det sista först. När vi har en realistisk finansiering på plats går vi till beslut. Vi pratar inte och lovar inte innan vi har finansiering. Det är det som har skett när det gäller tunnelbaneutbyggnaden. Det finns en realistisk finansiering som gör att det går att förverkliga. Det är inte bara tomma löften utan täckning i verkligheten, vilket var fallet med många av de infrastruktursatsningar som socialdemokratin utlovade. Veronica Palm säger att vi ska mäta resultat som uppnåtts. Det låter bra; låt oss göra det. Vem regerade i Sverige mellan 1994 och 2006 när vi byggde hälften av vad norrmän, finnar, danskar och alla andra gjorde? Det var Socialdemokraterna. Det är facit, sett med distans när man verkligen kan mäta effekterna. Vi underpresterade jämfört med alla jämförbara länder under den tid Socialdemokraterna regerade. Om det tar fem till tolv år från idé till att spaden kommer i backen dröjer det såklart innan det märks att alliansregeringen har fått gehör för sin politik. Vi har fyra och en halv miljon bostäder. Lyckas vi fördubbla bostadsbyggandet är det ändå bara 1 procent av hela beståndet som vi bygger till varje år. Då förstår man vilka tröga processer det handlar om. Det innebär dock inte att vi kan slå av på takten, utan vi måste med full fart angripa de problem som finns för att långsiktigt skapa goda förutsättningar för bostadsbyggandet. Okej, säger Socialdemokraterna och Veronica Palm, men vi måste ha ett samlat grepp. Innebär det att allt lagstiftningsarbete som man jobbar med för högtryck på Regeringskansliet ska stanna av och att inga propositioner ska läggas fram utan att vi ska sätta oss ned i ett samtal i några månader? Nej, låt oss i stället diskutera konkreta saker. Vi har precis tagit det samlade greppet. Vi har rest runt och pratat med alla aktörer och lyft på alla stenar som finns. Vi har processer i gång för alla de problem som byggare, förvaltare, kommuner och Hyresgästföreningen har pekat på. De kanske inte blir nöjda med alla detaljer, men vi är på väg att tackla alla dessa frågor. Låt oss ta ett exempel för att få konkretion i diskussionen. En viktig faktor för att kunna bygga billigare som Hyresgästföreningen, HSB och Riksbyggen tycker är bra - jag nämner några som borde intressera Veronica Palm - är gemensamma byggregler. Det kommer ett lagförslag om detta. Kommer Veronica Palm att rösta för detta lagförslag?
Herr talman! Vi har länge föreslagit att det ska vara ökad enhetlighet i byggreglerna. Återigen: Som statsråd är det enkelt att säga att det är någon annans fel. Men statsrådet har underlåtit att höja kraven på nationell nivå, vilket gör att flera kommuner känner sig nödgade att ha mer ambitiösa energikrav. Jag vill ha enhetliga krav så att ingen kommun känner sig tvungen att ha ökade krav. Det hade varit spännande att höra diskussionen på Regeringskansliet, för Centerpartiet var ju tidigare tydliga. Den diskussionen får ni dock ta någon annanstans, för det jag vill diskutera är förtroendet för ministern och hur vi ökar bostadsbyggandet i Sverige. Så några korta reflexioner till de övriga debattörerna. Oskar Öholm talar om beslutsförmåga. Ja, det är ett av problemen. Vi är här för att vi inte få tillräckligt många beslut. Statsrådet säger: Vi lägger fram förslag till riksdagen. Nej, problemet är att det inte kommer några samlade förslag. Det kommer lite "duttelidutt", hisskrav och andrahandsuthyrning, men det duger inte. Margareta Cederfelt pratade om Stockholm. Antalet små hyresrätter i Stockholm har minskat med 22 procent under de två borgerliga mandatperioderna. Det är ett ganska tydligt exempel. Ola är allmänt nöjd, och Nina oroar sig för socialdemokratisk politik. Jag vill gärna prata om vad regeringen borde leverera, men hur vi än vrider och vänder på det hamnar vi även i den här debatten på de socialdemokratiska förslagen. Det är ganska tydligt. Det är ett tecken på att det finns ett parti i den här kammaren - ett stort oppositionsparti - som lägger fram en räcka av konkreta, tydliga förslag. Jag vill rekommendera er att läsa vår budgetmotion igen. Jag försökte spalta upp alla rubrikerna på det papper jag håller i, men jag fick inte plats. Jag avstår därför från att läsa upp dem. Avslutningsvis bärs förtroende av statsråd och av statsministern. Den 14 september får vi se vem som bär förtroendet vidare.

Herr talman! Veronica Palm lyfter fram frågor som står emot varandra. Jag förstår inte. Veronica Palm talar om att det behövs långsiktighet, att det måste finnas spelregler som företagen kan hålla sig till och att det måste finnas visioner. Jag har lyssnat dels på mina kolleger, dels på statsrådet, och det är precis detta som finns med i politiken. Det handlar om långsiktighet, det handlar om spelregler som företagen ska kunna anpassa sig till och det handlar om spelregler så att medborgarna ska veta vad som gäller. För de flesta personer är bostaden bland det viktigaste i livet, oavsett om det handlar om en hyresrätt, en bostadsrätt eller en villa. Det har ingen betydelse. Det viktiga är att det är ett fungerande boende som det går att lita på. Därför är det viktigt att det finns ett fungerande regelverk. Jag vill också lyfta fram att bostäder inte kan ses för sig själva. Det handlar om arbetsmarknad, det handlar om infrastruktur och det handlar om utbildning. Just därför är det viktigt att det är en samlad politik som läggs fram och som gör det möjligt för en region att växa och för människor att bo och arbeta i denna region. Kom inte och påstå att det är Socialdemokraterna som bär utvecklingen! När vi pratar om att det är sju år som har gått brukar ni tala om att vi skyller på er. När det är något bra som händer talar ni om att det är tack vare er. Bestäm fokus!

Herr talman! Det är kanske platsen som avgör att debatten ofta utgår från ett Stockholmsperspektiv, men det finns andra delar av landet och andra storstadsområden också för den delen. Vi har Göteborg som fortfarande har ett väldigt trögt byggande. Framför allt är det mindre byggföretag och markägare som är missbelåtna och känner sig åsidosatta av den rödgröna majoritet som styr i Göteborg. Kring Göteborg ligger också ett antal snabbväxande kranskommuner - många av dem alliansstyrda - som växer. De flesta av dem har åtminstone periodvis ett bostadsbyggande som är i nivå med behoven. De kanske inte alltid har det, men de tar i alla fall en del av det ansvar som Göteborgs kommun inte tar. Det handlar inte bara om bostäder, utan det handlar om infrastruktur, förskolor, skolor och kollektivtrafik som ska utvecklas samtidigt som man måste ta hänsyn till den kommunala ekonomin. Den ska vara i balans, och investeringsbudgetarna får inte spricka. Vi hade en plangenomförandeutredning härförleden som presenterade ett väldigt radikalt förslag, nämligen att slopa kravet på detaljplan om planprogram ligger framme och är tydliga nog. Det är ett väldigt radikalt förslag som innebär att de tidigare skedena i planprocessen blir mycket tydligare. Det är ett viktigt förslag som jag hoppas kommer att presenteras. Det är även ett förslag som går ut på att bryta upp och föra in begreppet regional planering också i den kommunala planeringen. För Centerpartiet är det kommunala planmonopolet, som vi ofta kallar det för, en viktig bit. Jag vill avsluta med begreppet "duttelidutt". Om det ska subventioneras - gör det ordentligt! Varför "duttelidutta" med 1 miljard till små bostäder? Lars Eriksson efterlyser spänst. Nya förslag levereras hela tiden av regeringen, men från Socialdemokraterna hör vi samma gamla vinylskiva som hackar: "Smoke on the water", "Smoke on the water".

Herr talman! Det som tidigare talare varit inne på är viktigt. Detta handlar inte bara om Stockholm, vilket man kan tro ibland när vi debatterar de här frågorna. Det handlar om hela landet och om att hela landet kan leva. Det är en viktig ambition för regeringen att titta på helheten. Förutsättningarna och utmaningarna ser olika ut beroende på varifrån i landet vi kommer. När det gäller infrastrukturfrågan minns jag mycket väl när Mats Hellström, den dåvarande landshövdingen i Stockholm, 2003 presenterade sin rapport om samplanering mellan infrastruktur och bostadsbyggande. Det blev ingenting av med det. Därefter har andra uppdrag tillkommit, och nu - med detta fantastiska inspel - har vi äntligen förhoppningar om att kunna få till stånd denna viktiga samplanering och det viktiga arbete som regeringen jobbar med. Strandskyddet var en annan faktor, apropå att hela landet kan leva. Det var en debatt vi hade många gånger i kammaren. Mängder av orter ute i landet, där det fanns ett tryck i frågan och hur mycket strand som helst, kunde inte bygga strandnära. Där ville inte den dåvarande S-regeringen göra några förändringar. När det gäller den byggmomssänkning som utlovades och som i stället blev ett investeringsbidrag hade vi en helt annan uppfattning. Socialdemokraterna gick på sin lösning, men det löste inte utmaningarna. Vi hade en stor debatt om reformerad hyressättning där de tre parterna ville ha en lösning men där regeringen inte ville agera. Det var den här regeringen som 2011 lade fram ett förslag och jobbade utifrån de tre parternas initiativ, vilket var mycket välkommet. Det var nej till ägarlägenheter. Det var den här regeringen som genomförde reformen så att vi äntligen har möjlighet att bygga ägarlägenheter. Min talartid är nästan slut. Jag hade gärna räknat upp många andra förslag. Men det är långsiktiga spelregler som gäller, och jag ser fram emot att få fortsätta att debattera Socialdemokraternas motion.

Herr talman! Jag tror att det låg något i att skrattet fastnade i halsen på en del utifrån att man tyckte att det var otroligt roligt när man attackerade Socialdemokraterna för deras syn på utvecklingen med utbyggd tunnelbana i denna del av landet. Jag tror att det var ett bra förslag som kom då, och jag tycker att det är bra att regeringen nu har fortsatt med det, att den nu lägger fram detta förslag och att alla tycker att det är bra. Så var det inte tidigare. Någonting har hänt, men vi får väl inte reda på i dag när regeringen vände i denna fråga och kände att detta faktiskt var en väldigt bra politik. Jag vill återknyta till statsrådets utfall tidigare om särkravsdiskussionerna i Västerås och ta upp att han inte behöver försöka läxa upp mig om det. Jag vet att i Västerås bygger vi i år 608 bostäder. 56 procent av dessa kommer att vara hyresrätter. Jag tror att vi kommer att vara bland de bästa i landet i utvecklingen på det här området. Att Västerås skulle vara någon propp i detta håller jag absolut inte med om. Jag tycker att denna interpellationsdebatt har varit bra och belysande, men det är naturligtvis viktigt att peka på att det kommer för lite förslag. Det finns en propositionslista från regeringen som är en rätt tunn historia utifrån de frågeställningar som finns på bordet runt om i landet när det gäller åtgärder. Det är inte mycket som står i listan som kommer före den sista mars. Det är kanske fyra fem propositioner.
Herr talman! Sänkt fastighetsavgift för alla flerbostadshus, slopad för alla i 15 år, förlängd presumtionshyra, lättare att hyra ut i andra hand, kortare handläggningstider på länsstyrelserna, tydliga regler för när bygglov vinner laga kraft, skärpt bostadsförsörjningslag, höjda statliga kreditgarantier - jag bara kompletterar listan över sådant som vi redan har genomfört. Jag har också tidigare - som den som läser protokollet kan se - presenterat ett antal saker som kommer att genomföras. Det är ingen "duttelidutt"-politik, utan det är en samlad strategi för att på punkt efter punkt göra processen att bygga fler bostäder enklare och billigare. Jag frågade Socialdemokraterna: Ställer ni upp på att göra det enklare att bygga billiga bostäder genom att underlätta industrialisering i byggprocessen genom att ha enhetliga byggregler? Det är något som Hyresgästföreningen, HSB och Riksbyggen säger är helt rätt väg att gå. Då får jag ett undanglidande svar från Veronica Palm: Vi vill ha mer enhetliga regler. Ja, men det var inte det frågan gällde. Ställer ni upp på en lagstiftning som gör att vi får enhetliga regler och som gör att Västerås bygger inte bara dyra hyresrätter utan kanske också billiga hyresrätter i framtiden? Det är ju det som händer. Kan vi bygga billigare hyresrätter skapar vi också förutsättningar för vanliga löntagare att bo i nyproducerade lägenheter. Det måste vi medverka till genom att skapa en enklare planprocess men också genom att skapa mer av industrialisering i byggprocessen - inte så att vi skapar miljonprogramsområden à la 60 och 70-tal utan genom att vi gör standardiserade produkter som sätts ihop till nya, bra bostäder till rimliga kostnader. Det är också en del av bostadspolitiken. Även där kommer det att komma lagförslag, och då kommer socialdemokratin att prövas. Står man verkligen på vanliga människors sida, eller står man på någon annans sida?